Herr talman! Jag har begärt ordet för att på detta sena stadium av debatten upprepa vad jag redan sagt i början av dagens debatt i frågan om de statliga företagens anslutning till respektive utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Jag gör det inte därför att jag i sak har något att tillägga. Jag har inte heller i sak något att tillägga till vad utskottets ordförande nu framhållit men känner ändå ett behov av att för att undvika varje risk för missförstånd förnya den deklaration, som jag gjorde i mitt anförande i morse. Jag upprepar därför att frågan om inrättande av en ny förhandlingsorganisation för de statliga företagen är under utredning såväl i vårt lönedepartement — d. v. s. numera finansdepartementet — som i industridepartementet. Denna utredning startade redan tidigt i våras, alltså långt innan den socialdemokratiska partikongressen fattade det beslut som åberopats här i debatten. Utredningen kommer att fortsättas och slutförandet av den påskyndas av det förvaltningsbolag till vars inrättande jag hoppas att kammaren skall lämna sitt bifall. Det kommer i verkligheten att vara en av det nya förvaltningsbolagets första och viktigaste uppgifter att slutföra detta arbete, och syftet med den nya organisationen är självfallet att möjliggöra ett utträde för de statliga företagen ur Svenska arbetsgivareföreningen. Utskottets skrivning på denna punkt liksom de kompletterande tolkningar av utlåtandet som lämnats av utskottets ordförande säger precis samma sak.

Detta är, menar jag, en självklarhet. Men även självklarheter kan ibland behöva sägas, och det är alltså vad som har skett i utskottsutlåtandet. Slutsatsen av vad jag här deklarerat — och jag ber kammaren ursäkta att jag i och för sig upprepar vad jag sagt tidigare — är att det från Kungl. Maj:ts synpunkt icke föreligger behov av något yrkande utöver vad som förekommer i utskottets skrivning för att det arbete som jag har beskrivit i fortsättningen skall bedrivas med all kraft och all skyndsamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för hans konkreta och klargörande inlägg och för hans distinkta tolkningar av utskottets utlåtande. Mitt replikskifte med herr Lindholm tidigare i kväll gav besked om för det första att de borgerliga har en annan syn på dessa frågor och för det andra att utskottets talesman delar den uppfattning som statsrådet Wickman gav uttryck för i förmiddags och som han nu ytterligare har klargjort. Denna upp fattning täcker också innehållet i mitt yrkande. Det utredningsarbete som pågår har som klar målsättning att skapa de utredningsoch förhandlingsresurser som behövs för att de statliga företag, som i dag är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen, skall kunna lämna denna organisation. Jag anser mig därför ha nått syftet med det yrkande jag ställde och ber, herr talman, att få ta tillbaka yrkandet.

Herr talman! I moderata samlingspartiets motion II:1275 slår man kategoriskt fast att några skäl för en samhällelig inbrytning i fråga om produktionen av läkemedel inte finns. Konkurrensen fungerar väl, industrin är effektiv o.s.v. Herr Burenstam Linder har under lång tid här i kammaren upprepat och utvecklat de argumenten. Jag tror att det finns skäl att vända på problemställningen och i stället fråga vad som motiverar en dominerande privat produktion inom läkemedelsindustrin. Enligt min uppfattning är det anledning att betrakta läkemedelsproduktionen som en del av samhällets hälsooch sjukvårdssektor i stort. Många av de skäl som motiverat det starka samhälleliga engagemanget när det gäller hälsooch sjukvårdstjänsterna kan vara giltiga också beträffande produktionen av läkemedel.

Konsumenternas valfrihet, som är en hörnsten för att marknadsmekanismen skall bli effektiv saknas så gott som helt; statsrådet Wickman utvecklade den saken i morse. Dels sker inköpen till övervägande del genom receptförskrivning av läkarna, dels kan inte konsumenten, den sjuke, själv planera vare sig mängden av konsumtionen eller varaktigheten av den. Argumentet att läkaren så att säga intar konsumentens plats är bara relevant till en liten del. Framför allt har inte läkaren, som själv inte skall bekosta konsumtionen, några speciella incitament att välja de billigaste läkemedlen. Priskonkurrensen är av dessa och andra orsaker till stor del satt ur spel. Då invänder herr Burenstam Linder att det har visat sig att prisutvecklingen för läkemedel under 1960-talet har varit betydligt lugnare än när det gäller det genomsnittliga konsumentprisindex. Ja, det är riktigt. Men vad herr Burenstam Linder inte säger och som står i nästa mening i koncentrationsutredningens betänkande, där man tar upp just denna sak, är att detta förhållande till en del kan antas bero på att tillkomsten av nya preparat får ersätta höjningar på gamla preparat. De siffror som herr Burenstam Linder kommer med blir därför närmast en sifferlek. Det är delvis en skenbar jämförelse han gör, och detta kan man få klart för sig om man läser inte bara en enda, utan två sammanhängande meningar i koncentrationsutredningens betänkande. Framför allt har emellertid diskussionen gällt läkemedelsindustrins forskningsinriktning. Det finns starka skäl att anta — koncentrationsutredningen drar också den slutsatsen — att produktuvecklingen baseras bl.a. på analys av konkurrenters preparat för att få ett eget patent som ger en mycket snarlik medicin, och endast en svag förbättring ur samhällets synpunkt. Detta ges ett stort utrymme, medan det blir en underforskning som i fråga om utveckling av originella preparat och liknande. Utvecklingsarbetet för folkhälsan blir inte optimalt fullföljt. Det stora utbudet av sömnmedel, huvudvärkstabletter, vitaminpiller o.s.v. är andra exempel. Skälet till att det inte här blir någon effektiv utveckling är just att företagen följer en enkel vinstprincip. Nu säger herr Burenstam Linder att koncentrationsutredningens resonemang och slutsatser är rent hypotetiska och saknar varje empirisk bevisning. Praktiska överväganden skulle leda till helt andra resultat enligt herr Burenstam Linder. Men koncentrationsutredningen framhåller dels att dess studie av företagsekonomiska och samhällsekonomiska kriterier i förening med direkta observationer, egna och andras, indicerar att resurser felallokerats, särskilt i forskningsoch utvecklingsarbetet på nya läkemedel. Dels citerar man den senaste offentliga utredningen i USA, den s.k. Nelsonkommittén, som just har gjort direkta kvantitativa uppskattningar i detta avseende.

I samma sammanhang kritiserade herr Burenstam Linder de exempel på underforskning som ges i min motion II: 310. Det gäller ett konstaterande för två år sedan av professorn i mikrobiologi i Umeå att forskning i grundläggande virologi så gott som fullständigt saknas i de svenska läkemedelsföretagen, medan kanske 60 procent av alla sjukdomstillstånd förorsakas just av virus. Herr Burenstam Linder har rätt i att en viss forskning har tagits upp på detta område efter år 1967, då professor Boman förde denna debatt med läkemedelsindustrin, men kvar står fortfarande en våldsam disproportion mellan den lilla och senkomna forskning som bedrivs och den utomordentligt stora betydelse virus har som sjukdomsbringare. Ytterligare ett skäl till att den svenska virologiska forskningen är så blygsam är, säger herr Burenstam Linder, att statens bakteriologiska laboratorium både som kontrollant och som konkurrent skulle skapa speciella svårigheter för de svenska företagen. Det är ett ganska fantastiskt påstående; herr Burrenstam Linder måste nog ändå ha blandat ihop begreppen ganska ordentligt. Statens bakteriologiska laboratorium sysslar med vaccin, d. v. s. med döda virus som tillförs kroppen för att skapa ett förebyggande skydd mot virussjukdomar. Detta är en helt annan sak, och en helt annan typ av forskning än när det är fråga om att söka komma åt virussjukdomarnas process och finna läkemedel mot dem. Här gäller det i stället att studera levande virus — hur de förökar sig, deras livsprocess, hur de sprider sig i kroppens celler — och att finna läkemedel som kan gripa in i deras livsprocess. På den punkten torde sannerligen inte statens bakteriologiska laboratorium skapa några som helst svårigheter för de svenska läkemedelsföretagen. Fenomen av den art jag har beskrivit, liksom möjligheten — jag säger möjlighe ten — av att företagen kan tänkas ligga onödigt länge på vissa produktförbättringar, därför att en äldre typ av preparat fortfarande kan säljas med vinst på marknaden, innebär ingen speciell anklagelse mot den svenska läkemedelsindustrin för misskötsel eller något liknande. Den sortens effekter är tvärtom vanliga inom flera typer av privat marknadsproduktion och är vad man bör vänta sig som en naturlig följd av de vinstprinciper som är rimliga, sett från det enskilda företagets synpunkt. Men det är självklart att dessa defekter i själva marknadsekonomisystemet ställs på sin spets just när produktionen gäller utvecklingsarbete som direkt angår liv och hälsa och inte vanliga konsumtionsvaror. Här är det alltså särskilt angeläget att samhället engagerar sig också i produktionsledet. En annan av moderata samlingspartiets invändingar mot propositionen gäller samordningen mellan forskningen i de statliga medicinska institutionerna och produktionsföretagen. Utvecklingsarbetet beträffande läkemedel bedrivs i många fall så, att företagen kontrakterar forskare knutna till statliga medicinska institutioner för att vidareutveckla deras forskningsresultat och exploatera dessa kommersiellt. Samordningen mellan den forskning som för närvarande sker i samhällets regi och det kommersiella utnyttjandet av forskningsresultaten blir därigenom delvis slumpartad. Samhället saknar möjlighet att påverka vilka forskningsresultat som kommer att användas för industriell produktion av nya läkemedel. Viktiga forskningsresultat kan på det sättet bli outnyttjade och ett effektivt utvecklingsarbete omöjliggöras genom bristande samordning och den privata läkemedelsindustrins suveränitet i valet av utvecklingsområden. I sina motioner skriver moderata samlingspartiet att det framgår av koncentrationsutredningens betänkande «att samordningsmöjligheterna fullt ut är tillvaratagna. Det enda som skulle kunna åstadkommas, framhåller man, är en omdisponering av resurserna till Kabi och Vitrum. Påståendet har såvitt jag kan se inget som helst stöd i koncentrationsutredningens betänkande. I själva verket är samordningen mycket ofullständig på stora fält, inte bara på det farmakologiska området utan även när det gäller den mikrobiologiska forskningen, biokemin och den fysiologiska forskningen. Propositionen syftar här till att skapa nya möjligheter. Den väg som har anvisats i propositionen är ungefär densamma som föreslogs i våras i motionen II:310, att som den närmaste uppgiften etablera ett stort statligt produktionsföretag med stark ställning på marknaden. Självfallet måste detta företag ges en god konsolideringstid och bli startpunkten för en läkemedelspolitik som syftar just till en integrering mellan å ena sidan olika forskningsresurser och å andra sidan forskning, produktion, distribution och information om läkemedel på ett sätt som svarar mot de allmänna hälsopolitiska mål som vi ställer upp för hela hälsooch sjukvårdssektorn. Samtidigt är det viktigt att samhället kontinuerligt följer och värderar produktionsutvecklingen inom hela läkemedelsbranschen för att överväga om i framtiden ytterligare inbrytningar behöver göras på t.ex. produktionsområdet. Det är självklart att köpet av Kabi och Vitrum inte löser alla de problem beträffande produktionen som t.ex. koncentrationsutredningen har pekat på. När det gäller den överforskning som vi har talat om — alltså forskning beträffande parallella och icke originella preparat — visar koncentrationsutredningen på möjligheten av en socialisering, men i första hand tänker sig utredningen ett priskontrollsystem som direkt skulle diskriminera sådana preparat genom att endast tillåta att de åsättes mycket låga priser. Går man sedan till läkemedelsförsörjningsutred ningen som haft till uppgift bla. att mer detaljerat diskutera just priskontrollens utformning finner man inte någon av dessa tankar. Den närmaste uppgiften för den statliga läkemedelspolitiken är således en konsolidering och samordning av de statliga företagsenheterna, en forskningsoch produktionsinriktning som mer än tidigare bör gälla de för folkhälsan vitalaste områdena. Detta måste ske parallellt med en noggrann bevakning av utvecklingstendenserna i den privata delen av industrin för att man skall kunna bedöma om samhället i framtiden ytterligare bör utvidga sina engagemang på produktionsområdet i syfte att främja en tillräckligt snabb förbättring av folkhälsan. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets och bankoutskottets hemställan i förevarande del.

Herr talman! Herr Hellström gjorde gällande att konsumenten är svag. Ja, hans ställning är säkerligen svag när det gäller läkemedel, men jag föreställer mig att han inte blir speciellt mycket starkare bara därför att staten i stället för någon annan tillverkar läkemedlen. Konkurrensen är satt ur spel, säger herr Hellström vidare. Nej, skulle jag vilja säga — det visar koncentrationsutredningen. Men däremot kommer priskonkurrensen att sättas ur spel om man inför ett statligt monopol, som man har t.ex. på den bakteriologiska sidan. Sedan anklagar herr Hellström mig för att felaktigt tolka prisindex. Jag skulle vilja göra gällande att den mening i koncentrationsutredningens betänkande, som herr Hellström läste upp och som är understruken i mitt eget exemplar, ingalunda innebär att det behöver vara fråga om någon systematisk undervärdering. Man kanske tvärtom - har överdrivit stegringen när man anger den till 13 procent under den senaste tioårsperioden. Under alla omständigheter är det inte så att man, om man gör korrigeringar och får fram en verkligt rättvisande statistik, skulle kunna konstatera en tiofaldig ökning av priserna, något som har skett på den statliga tillverkningssidan. Dessutom är det, herr Hellström, fråga om gamla preparat på den statliga sidan. Det har icke företagits några tekniska förändringar av de preparat som där tillverkas. Det är därför helt rättvisande att göra en jämförelse just med de väletablerade preparat som kan ingå i den vanliga prisstatistiken. Vad Nelsonkommittén beträffar, arbetar amerikanska utskott inte alls som våra offentliga utredningar. Ett amerikanskt utskott inkallar representanter som läser upp partsinlagor. Det hela är därför ungefär detsamma som om man inkallade herr Hellström och lät honom läsa upp sin uppfattning om läkemedelsindustrin för att sedan detta material skulle kunna spridas över världen och citeras som något slags källa. Jag litar inte på material av det slaget. Jag litar mer på den kritik som åtminstone två nationalekonomiprofessorer gjort av professor Arvidssons redovisning på denna speciella punkt. När det gäller frågan om satsningen på den virologiska forskningen, bör man läsa professor Philipsons inlägg i Dagens Nyheter med anledning av den debatt som professor Boman påbörjade. Professor Philipson ger där uttryck för ungefär samma uppfattning som jag här gett uttryck för. Herr Hellström framför en del argument för att staten skulle överta mer av läkemedelstillverkningen.

Det är icke för att jag misstror deras förmåga att effektivt producera läkemedel utan helt enkelt för att läkemedel, apoteksväsende och sjukvård hör så intimt samman”.» Så avslutar författarna noten med följande kommentar: »Den sortens pladder bör ju inte stå oemotsagt.»

Herr talman! Herr Burenstam Linder har nu liksom tidigare i dag en benägenhet att debattera material som bara han har tillgång till. Jag har inte tillgång till några tidigare versioner av koncentrationsutredningens betänkande, och jag lämnar den saken därhän. När det gäller Nelsonkommittén är det inte fråga om något utskottsförhör med experter, utan vad jag har refererat, det är kommitténs egen uppfattning. Jag tror att den är ganska allmän i Amerika, även om det naturligtvis — särskilt inom läkemedelsindustrin — förekommer andra meningar. Det har också länge varit en allmän uppfattning i Sverige. Särskilt professor Boman i Umeå har anfört liknande exempel, och han har som specialist just på det virologiska området utmanat läkemedelsindustrin. Herr Burenstam Linder säger att man även bör läsa professor Philipsons svar på professor Bomans första artikel. Philipson gjorde sig där skyldig till ungefär samma missuppfattningar som herr Burenstam Linder gör i dag. Sedan återkom herr Boman med en andra artikel, i vilken han tillrättalade de missuppfattningar som Philipson och herr Burenstam Linder har gemensamt. De prisjämförelser som jag talade om och som koncentrationsutredningen gör är jämförelser mellan läkemedelspriserna i dess helhet och totala konsumtions prisindex. Det är sannerligen inte oväsentligt att man jämför icke jämförbara storheter när man å ena sidan har total index och å andra sidan — inom läke medelsområdet — stillaliggande priser på gamla preparat, som alltså inte får någon prishöjning — företagen tar se dan i stället ut de högre priserna på de nya preparaten som inte kommer in i index. Jag kan inte se att herr Burenstam Linder på någon punkt har rubbat de slutsatser som jag och, såvitt jag vet, många med mig har dragit.

Herr talman! Med anledning av det interpellationssvar som industriminister Wickman gav till fru Marklund vill jag ställa några frågor till departementschefen. 1. Statsrådet Wickman säger att närmare 2 000 personer under viss del av säsongen 1970/1971 genom särskilt bidrag kommer att beredas ökad sysselsättning i skogsavverkningar på mark med dålig spontan föryngring i ett sextiotal kommuner i Norrlands inland. Enligt nyligen publicerade uppgifter skulle i Norrbottens län hittills inte en enda bidragsansökan ha inkommit för avsedda skogsavverkningar. Hur situationen är i de övriga länen i Norrland har jag inga uppgifter om, men jag förmodar att utvecklingen i dessa hittills varit likartad. Med anledning av att resultatet hittills varit så magert är det väl rätt optimistiskt att räkna med att 2000 personer skall kunna placeras i ökad sysselsättning. Kan statsrådet svara på hur många som hittills efter utspelet i Luleå erhållit sysselsättning som det särskilda bidraget stimulerat till? 2. Kommer Assis och NJA:s investeringsprogram till någon del att stödjas med lokaliseringsmedel i form av lån och bidrag under innevarande budgetår? 3. När kommer de ca 250 nya arbetstillfällena att skapas i Luleå med an ledning av överenskommelsen SAAB Scania? 4, Vad kan dölja sig bakom formuleringen i svaret att ansträngningarna att öka militära beställningar i norrländska företag kommer att intensifieras? Avser statsrådet Wickman med detta svar måhända de föreskrifter som Kungl. Maj:t den 3 december 1965 angav beträffande intendenturverkets, fortifikationsförvaltningens, sjukvårdsstyrelsens samt armé-, marinoch flygförvaltningarnas upphandling i de fyra nordligaste länen?
Jag kan lova herr talmannen och kammarens övriga ledamöter att ni inte skall behöva se mig länge i talarstolen. Jag vill endast be herr Stridsman rikta sina frågor till de närmast ansvariga departementscheferna. Jag kommer därför icke att uppta kammarens tid med att besvara frågorna i kväll.

Herr talman! Vad först gäller interpellationssvaret tycker jag det är rätt intressant att inte industriministern vill svara på någon fråga i anledning av detta svar. Jag hoppas att han inte är helt okunnig om överenskommelsen med SAAB-Scania om sysselsättning för 250 man i Luleå, i annat fall blir jag orolig. Orsaken till att jag över huvud taget deltar i debatten, trots att den inte avser ett utskottsutlåtande som behandlas i den avdelning av statsutskottet som jag tillhör, är herr Svanbergs anförande. Herr Svanberg tror att förvaltningsbolaget skall rädda sysselsättningen i Norrbotten. Jag vill hoppas att herr Svanberg har rätt, men jag tror det inte. För några år sedan fick vi veta att regeringens lokaliseringspolitik skulle hjälpa upp näringsproblemen i Norrland och Norrbotten. Något senare var det regeringens geniala förslag om investeringsfond, vilken snabbt förvand lades till investeringsbank, som radikalt skulle förbättra sysselsättningsläget i norra Sverige. Ännu något senare var industrietableringsdelegationen det organ som skulle rädda Norrbotten enligt regeringens och herr Svanbergs säkra uttalanden. Delegationen övergick i Svenska industrietableringsaktiebolaget eller SVETAB, som blev hönan som — enligt herr Svanberg — genom att arbeta i hela Sverige skulle värpa guldägg i norra Sverige. Herr Hagnell har — även här under debatten — påvisat hur den statliga sysselsättningen i Norrland har nedgått de senaste tio åren, och han har också sagt att »Norrlandspaketet» inte vänder den trenden. Tyvärr tror jag att herr Hagnell har rätt i det fallet. Herr Svanberg anser att tillkomsten av ett statligt förvaltningsbolag på ett avgörande sätt skall förändra sysselsättningsläget i Norrbotten, men det är bara en tro, och nya löften. Jag kan inte inse att det nya förvaltningsbolaget skulle få en sådan underbar verkan på statlig företagsamhet i Norrbotten som herr Svanberg gör gällande. Om det visar sig att herr Svanberg får rätt, skall jag gärna tala om det, men till dess förbehåller jag mig rätten att både här och på andra ställen upplysa om värdet av socialdemokraternas vallöften till Norrbottens folk.
Herr talman! Herr Petersson klagar återigen på att de statliga företagen i Norrland har för dålig expansionskraft. Varför går han då här i kammaren emot försök att effektivisera dem? Sedan vill jag i all stillhet ställa en fråga till herr Petersson: Om vi inte hade haft de statliga företagen i Norrbotten att lita till, hur hade det då varit med sysselsättningen? Jag tror inte att man bör framställa saken på det sätt som herr Petersson gör. Han säger att han inte tror på någonting av allt detta. Det är dock till stor del de statliga företagen i Norrbotten som svarar för den sysselsättning vi har. Den kverulans och det misstänkliggörande som herr Petersson ägnar sig åt har ännu inte givit oss ett enda sysselsättningstillfälle.
Herr talman! Jag hoppas att också herr Svanberg försöker fundera litet över vad det kan vara som gör att sysselsättningsläget i de andra skogslänen, där den enskilda företagsamheten har mer att säga till om, är bättre än i Norrbotten.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

Herr: talman! I konstitutionsutskottets utlåtanden nr 44 och 45 behandlas propositionerna nr 63 och 129. Proposition 129 gäller förutom ändringar i kommunallagarna ändringar i en rad andra lagar. Konstitutionsutskottet har också haft att behandla proposition 148 om ändring av vallagarna. Dessa propositioner har alla ett visst samband med varandra. Jag säger detta som en orientering för kammarens ledamöter inför den fortsatta debatten. Vid utskottsbehandlingen har vi funnit att det från flera synpunkter skulle ha varit till fördel att sammanföra behandlingen av kommunallagen till ett utlåtande. Personligen hade jag gärna sett att även kommunallagen för Stockholm behandlats i samma utlåtande, då ändringarna i sak rör samma frågor. Nu redovisas dessa ändringar emellertid i ett särskilt utlåtande, som anknyter till utlåtandet nr 44. Låt mig först, herr talman, göra några allmänna betraktelser om bakgrunden till de nu föreslagna ändringarna i kommunallagarna. Jag vill gärna ge ett erkännande åt civilminister Lundkvist. Jag är övertygad om att när det en gång i framtiden skall skrivas historia på detta område kan man inte förbigå årtalet 1969 — det år då vi genomförde den kommunala indelningsreformen, det kommunala partistödet och de nu aktuella ändringarna, vilka alla motiveras av de kommunala uppgifternas ökade betydelse i samhällslivet och syftar till att stärka den kommunala demokratin. Jag tycker att statsrådet Lundkvist är värd en eloge för sitt mycket energiska arbete på detta område under det gångna året. Det är heller inte svårt att finna en rak linje i statsrådets kommunala reformsträvanden. Han har strävat efter att vidga kommunernas handlingskraft samtidigt som han velat ge dem ökad självbestämmanderätt när det gäller att vidga kretsen av förtroendemän ock därmed öka den medborgerliga förankringen av den kommunala verksamheten. Som ett mål på längre sikt synes statsrådets strävan vara att söka få till stånd en gemensam kommunallag för alla kommuntyper med en vid ram för lokal anpassning. Om denna strävan råder i och för sig icke några delade meningar, men vid närmare studium finner man att statsrådet tyvärr icke lyckats härmed. Han föreslår sålunda icke ett avskaffande av den särskilda kommunallagen för Stockholm. Den skall alltjämt bestå, även om i det nu framlagda förslaget föreslås vissa ändringar. Personligen hade jag tillfälle att i en debatt som vi hade i våras om storlandstinget i Stockholm framföra synpunkter härpå. Vid detta tillfälle hävdade jag att det även finns andra regioner i vårt land som har samma problem som Stockholmsområdet. Därför finns enligt mitt förmenande numera icke någon anledning till att stifta en särskild kommunallag för Stockholm. Skälet till att statsrådet icke lagt fram något förslag i detta avsnitt, d.v.s. en inbakning av en Stockholmslag i en allmän kommunallag, är förmodligen att han bedömer tiden ännu icke vara mogen härför. Jag vill gärna erkänna att jag hyser förståelse för detta. Jag har emellertid svårt att förstå att man i kommunallagen för Stockholm nu skall införa sådana beteckningar som kommun, kommunfullmäktig respektive kommunstyrelse. Detta är ting som hade kunnat anstå och för vilka det inte finns någon verklig motivering. Jag hade bättre kunnat förstå, om man hade fått till stånd en kommunallag för rikets alla kommuner, att man infört enhetliga beteckningar i lagen för alla. Detta betyder inte nödvändigtvis att alla kommuntyper i sin verksamhet skall vara tvingade att använda samma namn på de beslutande och verkställande organen. Från lagstiftningssynpunkt räcker det med en enhetlig beteckning i lagen. Detta önskemål blev — bortsett från Stockholm — tillgodosett redan år 1953 i den då ändrade kommunallagen i en för alla de borgerliga primärkommunerna gemensam lag. Man införde då de gemensamma beteckningarna kommunens fullmäktige och kommunens styrelse. Att här slopa dessa beteckningar och införa nya är enligt mina bedömanden att öva större våld än nöden kräver för att få till stånd en gemensam kommunallag för rikets kommuner. Ärade kammarledamöter! Jag kan gärna vara med om att slopa de skilda kommunbeteckningarna i kommunallagen, städernas auktionsmonopol och den gamla privilegielagstiftningen för städerna, om det nu är detta man vill komma åt. Men låt kommunerna själva få besluta om namnen på kommunala fullmäktige och på kommunens styrelse. Som allmän princip bör enligt min syn de enskilda kommunernas handlingsfrihet icke beskäras i onödan. En lösning bör här söka ernås med tillgodoseende av det berättigade kravet på ett enhetligt kommunbegrepp i kommunallagstiftningen, vilket lämnar de enskilda kommunerna en viss frihet att framträda under hävdvunna benämningar och att begagna nuvarande namn på de representativa och styrande organen. Det är en sådan lösning av dessa problem som föreslås i den föreliggande reservationen 1, som jag har anslutit mig till i utskottet. Vad utskottsmajoriteten i dunkla ordalag skriver om beteckningen stad och det begreppets användning i framtiden är minst sagt oklart för att inte säga betydelselöst. Men faktum kvarstår. Beteckningen stad synes varken departementschefen eller utskottsmajoriteten vilja ta bort. Nog klarar sig städerna utan en särskild lagstiftning på detta område. Det gäller i varje fall för de nuvarande städerna. Men hur skall det gå för de nya tätorter som byggs och som nu håller på att växa ut till städer? Det överlåter utskottsmajoriteten — om jag så får säga — till Guds försyn och en fri språkutveckling att klara. Den darrar - emellertid på manschetten. »Skulle det gå illa får vi väl lagstifta i framtiden», blir troligen svaret om man skulle fråga om saken. Vi skall emellertid, ärade kammarledamöter, inte tvista om detta. Nu skall vi ta ställning till det föreliggande kommunallagsförslaget. Vi reservanter vill att de kommunala församlingarna själva skall kunna besluta att för kommunens fullmäktige och styrelse begagna hittillsvarande beteckningar, d.v.s. i städerna stadsfullmäktige och drätselkammare eller stadskollegium, eller att, om de så vill, välja beteckningarna kommunalfullmäktige och kommunalnämnd. Det är med andra ord den lösning som föreslagits av kommunalrättskommitténs flertal och biträtts av en stor majoritet av remissorganen. Därmed skulle vårt yrkande egentligen vara tillräckligt motiverat. Men varför har då departementschefen gått längre, frågar man sig, och svikit den frivilliglinje som han på övriga punkter gjort sig till talesman för? Det vet han givetvis bäst själv. Allt kan inte skrivas i en proposition, och det begär jag inte heller. Propositionen 63 lades på kammarens bord redan i våras, tyvärr så sent att det inte var möjligt för konstitutionsutskottet att under vårsessionen handlägga ärendet. I våras hade vi en synnerligen livlig debatt om kommunindelningen, och det är förståeligt om departementschefen med alla medel sökte fånga in de motsträviga och underlätta en sammanläggning av städer med kringliggande landsbygd. Jag är för min del inte övertygad om att statsrådet, om propositionen hade lagts fram i höst, hade fallit för frestelsen att begå den överloppsgärning som han nu gjort sig skyldig till, även om jag är väl medveten om vad beteckningar och uttryckssätt kan betyda. Inkorporering är ett fult ord, som sannerligen inte får någon kommunalnämndsordförande på gott humör. Sammanlägg ningar är lösenordet i detta sammanhang; jag vet att statsrådet Lundkvist själv har upplevt att så är förhållandet. Jag tror att den tid då detta gällde nu är förbi, men jag kan naturligtvis inte veta något om statsrådets innersta tankar. En annan förklaring kan givetvis vara att flera städer i framtiden kommer att ingå i storkommuner, och kanhända får man då vissa besvärligheter om man skall knyta ordet stadsfullmäktige till någon av dessa städer. I dessa fall är dock lösningen ganska enkel enligt reservanternas förslag. Man har alltid möjligheten att använda benämningen kommunalfullmäktige även i sådana kommuner; enligt propositionen skulle beteckningen vara kommunfullmäktige. Detta är ett nytt ord, som kommer att användas som beteckning vid de kommunala valen av fullmäktige nästa höst. Personligen tycker jag att vi ändå har tillräckligt med nyheter vad beträffar vallagen. Jag vill erinra om att vi på det statliga området kommer att genomföra en särskild informationskampanj i anslutning till författningsfrågan och de nya vallagarna. Mycket mera skulle vara att säga härom, men jag skall med hänsyn till den sena timmen avstå från detta. När det gäller beteckningen kommunstyrelse för kommunens styrelse tror jag att statsrådet delar min mening, att det i varje välordnad kommun bör finnas en kommunstyrelse; det kan vi inte vara oeniga om. Civilministern menar emellertid någonting annat i detta sammanhang än vad vi i vanliga fall avser med ordet kommunstyrelse. När han vill annektera den benämningen på kommunens styrelse kan jag inte följa honom. Låt den beteckningen även i fortsättningen med ensamrätt få användas av arbetarkommunerna på respektive orter i vårt land och låt kommunerna som hittills få använda de beteckningar som de sedan gammalt har använt! Eller med andra ord: Låt även här samma frihet råda som nu gäller — och som även i framtiden kommer att gälla — för kommunens övriga nämnder! I kommunallagen talas det om att kommunen styres av en styrelse och en rad nämnder. Men som bekant kan dessa nämnder kalla sig vad de vill, och i många fall kallar de sig styrelser. Jag vill erinra om att vi har namn sådana som renhållningsstyrelse och industriverksstyrelse, som från lagens synpunkt är nämnder. Varför skall man nu plötsligt kringskära möjligheterna att kalla kommunalnämnd och drätselkammare vid deras rätta namn? Den ordning som hittills har gällt har gått bra och kommer säkert att göra det även i framtiden. De förslag som ligger på riksdagens bord upptar en rad andra ändringar i nu gällande kommunallag. Jag skall med hänsyn till den sena timmen inte kommentera dem, eftersom jag vet att andra ledamöter av utskottet kommer att utveckla synpunkter på dem. Jag har i övrigt anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag utom i fråga om förutsättningarna för valkretsindelningen. Den borgerliga utskottshalvan har här vunnit med lottens hjälp. Jag skall inte närmare beröra detta, även om det kunde vara frestande, utan jag slutar med att yrka bifall till reservationen 1 punkten 1 samt till reservationen 3 vid utlåtandet nr 44.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

Herr talman! Det förslag till ändring i kommunallagarna som behandlas i utskottsutlåtandet är dels en konsekvens av författningsbeslutet om övergång till treåriga mandatperioder, dels ett förverkligande av en del önskemål som i vissa fall ganska länge stått på dagordningen.

Frågan om en komuntyp aktualiserades genom de av blockorganisationen föranledda kommunsammanläggningarna. Dessa skulle vara näringsgeografiskt sammanhängande regioner, bestående av såväl tätort som landsbygdsområde. Det är riktigt som konstaterats i utskottsutlåtandet att detta i sak innebar en slutgiltig brytning med den äldre synen på kommunbegreppet. Frågan togs upp av indelningssakkunniga 1961; det var företrädarna för Stadsförbundet och Kommunförbundet som aktualiserade frågan, som inte fanns med i uppdraget för utredningen. Man konstaterade då att indelningen skulle baseras på näringsgeografiskt bestämda regioner och inte på bestående administrativa eller kommunala enheter. Praktiskt taget alla städer kommer att beröras av reformen. För flertalet städer kommer dess förverkligande att betyda att det nuvarande stadsområdet blir en mindre del av det nya kommunterritoriet — för vissa städer också att den nuvarande stadsbefolkningen blir i minoritet bland kommuninvånarna. Man konstaterade också att sammansmältningsprocessen inom kommunblocken måste ta en viss tid men också att det ligger i sakens natur att alla rimliga åtgärder bör vidtagas för att avlägsna praktiska och psykologiska hinder för att befordra en snabb integration inom kommunblocken. Och man menade att till dessa hinder hörde den traditionella indelningen i tre kommuntyper. Att behålla denna: hävdvunna uppdelning på tre kommuntyper:måste te sig irrationellt. Införandet av en enda kommuntyp i de äldre kommunformernas ställe framstår som den naturliga konsekvensen av det historiska utvecklingsförloppet. Jag skall inte ta upp tiden med att ytterligare utveckla de mycket starka skälen för det förslag som nu ligger på bordet. Beslutet om tvångsmässig sammanläggning av kommunerna har ytterligare understrukit det angelägna i reformen och att den genomföres nu. Inom kommunerna har man räknat med denna reform och skulle uppleva det som en besvikelse om den ej blir av. I utskottet har man också konstaterat att farhågorna för beslutets konsekvenser är mycket överdrivna. Att man nu byter ut beteckningarna »kommunens fullmäktige» och »komunens styrelse» mot »kommunfullmäktige» och »kommunstyrelse» är en klar förbättring. De nuvarande beteckningarna är tunga och opraktiska i både tal och skrift. Men det var också en klar förbättring när vi fick de gemensamma beteckningarna i nuvarande kommunallag. Det är nu helt i sin ordning att man går över till ännu bättre beteckningar. I den reservation, som är fogad till utskottets utlåtande i denna del, föreslås att de nuvarande beteckningarna >kommunens styrelse> och >»kommunens fullmäktige» skall bibehållas. I huvudsak är detta den enda konkreta skillnaden mellan reservationen och utskottet. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag i denna del, vilket är lika med propositionen. Förslaget om suppleanter i fullmäktige innebär att kommunen kan besluta att det skall utses suppleanter för fullmäktige. Denna fråga har upprepade gånger varit föremål för riksdagens behandling och har slutligen föranlett utredning genom kommunalrättskommittén som föreslagit att det skall finnas suppleanter för fullmäktige. I propositionen föreslås alltså att suppleantinstitutionen skall bero av ett kommunalt be slut och alltså kunna finnas i vissa kommuner men saknas i andra. Detta är ett avsteg från vad som annars gäller i kommunallagstiftningen, där suppleanter regelmässigt är föreskrivna. I landstingen gäller detta också det representativa organet. Vi kan inte finna förslaget tillfredsställande. Genom den allt större rörligheten hos befolkningen i yrkeslivet m.m. har behovet av suppleanter ökat alltmer och är nu allmänt. Nu får man visserligen besluta om saken i fullmäktige. Men ofta är det minoritetsgrupperna i fullmäktige som känner det största behovet av suppleanter. Oavsett vad fullmäktige beslutar kan det sägas vara ett legitimt intresse för alla väljargrupper att vara representerade i fullmäktige även vid de tillfällen då någon eller några av gruppens ordinarie fullmäktigeledamöter är förhindrade att deltaga i något sammanträde eller kanske för ganska lång tid måste vara borta. Allt talar alltså för att suppleantinstitutionen skall vara obligatorisk i alla kommuner. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 2 av fru Segerstedt Wiberg i. fl Jag går därefter över till frågan om valkretsindelningen vid fullmäktigeval. Nu gäller att kommun kan besluta om indelning i valkretsar om kommunen har mer än 10000 invånare eller om särskilda skäl föreligger. Är folkmängden mer än 40 000, skall valkretsindelning ske. I propositionen föreslås ingen annan ändring än att skyldighet att indela i valkretsar även skall föreligga om kommunen skall utse mer än 51 fullmäktige. De nuvarande folkmängdstalen 10 000 respektive 40 000 har länge ansetts otillfredsställande. Redan för åtskilliga år sedan var arbetsgruppen för den kommunala demokratin under ledning av dåvarande statsrådet Rune Johansson överens om att höja siffran till 100 000. invånare då valkretsindelning måste ske. Om jag minns rätt skulle kommun kunna besluta sådan indelning vid mer än 40 000 invånare. Vi var helt överens, och avsikten var då att en proposition med denna innebörd skulle läggas. Av någon anledning blev så inte fallet. Avsikten med valkretsindelningen har ursprungligen varit att åstadkomma en bättre geografisk fördelning av mandaten. Det har vitsordats från olika håll att så inte kommit att ske i praktiken. Ofta användes nämligen samma valsedlar i olika valkretsar eller i hela kommunen. Den geografiska fördelningen åstadkommer man betydligt bättre genom valsedlarnas namnfördelning eller genom att använda olika valsedlar i skilda delar av kommunen. Det enda man nu åstadkommer genom valkretsindelningen är i många fall en försämrad proportionalitet vid fördelningen av mandaten på de olika partigrupperna. Det är därför angeläget att frågan om valkretsindelningen såväl vid landstingsval som vid fullmäktigeval får en mer definitiv lösning i konsekvens med beslutet om riksproportionalitet när det gäller riksdagsmannaval. I väntan på detta har vi föreslagit att någon skyldighet för kommun att indela i valkretsar ej skall föreligga men däremot en möjlighet till detta vid en folkmängd av mer än 40 000 eller om särskilda skäl föreligger. Förslaget härom har vunnit majoritet i utskottet, och jag ber att på denna punkt få yrka bifall till utskottets förslag. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 av fru Segerstedt Wiberg m.fl. vid utlåtandet nr 44 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De båda utlåtandena 44 och 45 från konstitutionsutskottet vilka här behandlas innehåller ett mycket omfattande material. De baserar sig på propositionerna 63 respektive 129 och berör olika kommunallagar, landstingslagen, kommunalförbundslagen och indelningslagen. I anslutning till propositio nerna har ett stort antal följdmotioner väckts. Jag kommer här inte att beröra ändringarna i den särskilda kommunallagen för Stockholm utan tar i stället upp några frågor i utlåtandet 44 i vad de avser kommunallagen. Jag vill först beröra den enhetliga kommunbeteckningen. I propositionen 63 föreslås att man ur kommunallagarna skall mönstra ut de nuvarande beteckningarna på de borgerliga primärkommunerna, nämligen landskommun, köping och stad, ävensom de olika beteckningarna på kommunens fullmäktige och styrelse, d. v. s. kommunalfullmäktige, stadsfullmäktige, kommunalnämnd, drätselkammare och stadskollegium. Municipalsamhälle skall inte längre finnas, och städernas auktionsmonopol skall upphävas. Det är riktigt som departementschefen säger att de förr så stora skillnaderna mellan stadskommun och landskommun i hög grad har varit och fortfarande är föremål för utjämning. De nya större kommunala enheterna, näringsgeografiskt sammansatta och med såväl tätort som landsbygdsområde inom sina gränser, har inneburit en brytning med den gamla synen på kommunbegreppet. Nu råder därför nära nog full enighet om de enhetliga beteckningarna i lagarna. Det är närmast beträffande utformningen och de praktiska verkningarna som meningarna bryter sig. I reservationen nr 1 föreslår vi att de nuvarande gemensamma beteckningarna i lagstiftningen: >kommunens fullmäktige> och >kommunens styrelse» bibehålls. Men sedan tycker vi att lagstiftaren inte i onödan bör beskära de enskilda kommunernas handlingsfrihet. Städerna bör sålunda, om de så önskar, fortfarande behålla sitt stadsnamn, likaså de nuvarande beteckningarna stadsfullmäktige och drätselkammare. En liknande lösning föreslogs av kommunalrättskommitténs majoritet, till vilken flertalet remissinstanser anslutit sig. vit hårt decimerat. Det föreslås nu — för att i någon mån motverka detta förhållande — att kommunerna inte skall vara bundna av något maximital för fullmäktige. Antalet skall emellertid alltid bestämmas till udda tal. Vi tycker att detta är ett steg i rätt riktning. Likaså föreslås att suppleanter för fullmäktige skall kunna utses. Departementschefen hänskjuter avgörandet till kommunerna själva. Vi som står för reservation 2 kan inte finna skäl varför — när lagen nu medger detta — inte inrättande av suppleantsystem skall vara obligatoriskt. Så är ju förhållandet i landsting, kommunala styrelser och nämnder. Det bör utses suppleanter i alla fullmäktigeförsamlingar. Ett obligatorium i detta avseende skulle bredda och stärka den kommunala demokratin. I anledning av att den partiella författningsreformen förkortat mandattiderna till tre i stället för fyra år föreslås nu att mandattiderna för kommunala styrelser och nämnder likaledes skall vara tre år och att mandattid skall samordnas med de representativa organen. Själv har jag den uppfattningen att fyra år vore en bättre mandattid. I grundlagsuppgörelsen ingick emellertid denna tidsförkortning, varför likformigheten kräver de föreslagna besluten. I motionerna I: 1107 och II: 1284 från vårt håll har föreslagits att mandattiden för kommunalfullmäktige och suppleanter skulle räknas från den 13 oktober det år då valet äger rum. Så är förhållandet i Stockholm. I ett särskilt yttrande har vi understrukit att vi anser detta vara det principiellt riktiga. Åtskilliga praktiska problem skulle emellertid yppa sig vid ett genomförande redan 1970, varför vi avstått från att reservera OSS. Vi anser det emellertid angeläget att en ändring kommer till stånd efter 1973 års val. I fråga om valkretsindelning är sådan för närvarande obligatorisk i kommun med mer än 40 000 invånare. Propositionen föreslår därjämte att kommun som utser minst 51 fullmäktigeledamö ter skall indelas i valkretsar. Vi som här står för utskottsskrivningen menar att utvecklingen gått mot en strävan att undvika valkretsindelning där sådan inte är absolut nödvändig. För vår del går vi därför emot propositionen och föreslår att 9 § får följande lydelse: >För val av kommunalfullmäktige må kommun med mera än 40 000 invånare indelas i valkretsar. Annan kommun må ej indelas i valkretsar, såframt icke till följd av kommunens särskilt betydande utsträckning eller liknande förhållanden synnerliga skäl föreligga därtill.> Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utlåtandet nr 44 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag yrkar samtidigt bifall till den vid utlåtandet nr 45 fogade reservationen.
Herr talman! Jag skall uteslutande uppehålla mig vid frågan om de enhetliga kommunbeteckningarna. Jag liksom de övriga reservanterna har naturligtvis ingenting emot att vi får kommunalrättsligt enhetliga kommuntyper, liksom vi i enlighet med 1962 års kommunala indelningsreform får näringsgeografiskt enhetliga strukturer så långt detta nu är möjligt. Vi är fullt medvetna om att det inte är praktiskt att kommunalrättsligt ha skilda regler för städer och landskommuner, men när det gäller benämningen på de i lagen fastställda organen finner vi inte några motiv till att man nödvändigtvis måste lämna de nuvarande vedertagna namnen.

De föreslagna enhetliga beteckningarna bör alltså ges endast förvaltningsrättslig betydelse. Skillnaden mellan utskottets skrivning och reservanternas på denna punkt måste i sak anses mycket blygsam. Det bör inte var något stort offer för utskottets sympatisörer att godta reservationen och därmed ge kommunerna en större valfrihet i namnfrågan, vilket ju också skulle rimma väl med den kommunala självbestämmanderätten. Begreppet stad figurerar inte så mycket i reservationen men desto mera i utskottsutlåtandet, och därför vill jag kommentera det särskilt. Departementschefen vill utmönstra det begreppet ur den officiella vokabulären, men även här måste man fråga sig, med vilka reella motiv en sådan drastisk åtgärd vidtas. Det skall väl ändå mycket starka skäl till för att avfärda en benämning som sedan århundraden är förankrad i folkmedvetandet, är associationsmättad och därtill synnerligen praktisk. Kommunalrättskommittén avsåg inte något förbud, utan ställde i utsikt möjlighet för kommunerna att fritt välja, i varje fall under en övergångsperiod. Samma inställning kommer till uttryck i de tunga skrivelser som har sänts från Stockholms, Göteborgs och Malmö stadsfullmäktige till konstitutionsutskottet. Alingsås, Lund och Ulricehamn har anfört liknande uppfattningar. Herr Gösta Jacobsson har i sin motion 1027 i första kammaren — den har nr 1181 i denna kammare — närmare utvecklat en rad synpunkter för stadsbenämningarnas vidmakthållande. Självfallet finns ingen anledning att slå vakt om något annat av stadsprivilegierna än rätten till beteckningen stad. Utskottets skrivning är minst sagt dunkel och underlig. Man deklarerar inledningsvis nog så klart, att stad »inte bör kvarstå som administrativ beteckning», men i nästa andetag sägs att åtgärden endast innebär att »ett led utgår ur den hittillsvarande definitionen». Sedan slutar denna hoppfulla period med att begreppet stad och dess användning överlämnas åt »en fri språkutveckling». Därpå är man plötsligt beredd betyga, att kommunerna kan, »utöver sin officiella beteckning, ange sig som stad», och man rekommenderar faktiskt allra sist kommunerna »att framträda med en benämning som anknyter till förhållandena i främmande land eller eljest till allmänt gällande språkbruk». Detta är verkligen, herr talman, bergoch dalbana i tankegången.

Den internationella aspekten på frågan är verkligen mycket väsentlig. För en rad hamnstäder med internationella förbindelser måste det te sig mycket besvärande om stadsbegreppet utgår som officiell beteckning. Ordet stad har stark internationell förankring och har i affärsförbindelser med utlandet ett värde som man inte får underskatta. Men också här hemma måste det uppstå komplikationer om stadsbegreppet lämnas därhän. Stockholms stadsfullmäktige anför i sin skrivelse till konstitutionsutskottet följande: »I viss utsträckning har förekommit att i namn på kommersiella företag, föreningar och andra sammanslutningar Stockholms stad ingått i någon form. Detta har kunnat inge allmänheten den föreställningen att det varit fråga om ett kommunalt organ, vilket föranlett missförstånd. Med hänvisning härtill har efter påpekanden härom från stadens sida en ändring kunnat ske. Om Stockholms stad inte längre skulle utgöra kommunbeteckning, torde man kunna förutse en ökad användning av Stockholms stad i nämnda sammanhang, eftersom namnet inte längre är skyddat. Detta skulle uppenbarligen skapa större osäkerhet och i vissa fall leda till allvarliga missförstånd.» Man skulle kunna tillägga att det dessutom skulle ge dylika företag en oberättigad goodwill och sken av soliditet som de företagen kanske inte representerar. Vad sägs t.ex. om »Malmö stads ingenjörsbyrå»? Ordet stad blir alltså fritt för merkantil användning men stängt för städerna själva att använda i officiella sammanhang, och det kan ju inte vara rimligt. Här är det alltså inte till fyllest med utskottets beskedliga resonemang om att inget hindrar det allmänna språkbruket att fortsätta att nyttja begreppet stad. Det tarvas en rättslig reglering. Slutligen är det värt att erinra om hur hela vår befolkningsstrukturering är föremål för en stark urbanisering — ordet kommer som bekant av det latinska urbs, urbis. Men i den situationen skulle vi avföra begreppet för denna företeelse ur sammanhanget. Det är minst sagt en underlig motsägelse. Urbaniseringsprocessen kommer ju inte heller, även om vi på goda grunder försöker motverka den, att vara avslutad i och med årsskiftet 1973—1974, då kommunindelningsreformen skall vara genomförd. Den kommer att fortgå, och snart nog, om inte redan nu, har vi kommuner som i befolkningstäthet skiljer sig högst väsentligt från andra, vilket kan vara skäl för någon differentiering av kommunbeteckningarna. Herr talman! Reservationen kan synas kargt utformad vad beträffar yrkandet om vissa kommuners rätt att bibehålla stad som officiell benämning, men den noggranne läsaren finner dock, att reservationen väl täcker in också detta yrkande. Det är uppenbarligen inte bara min mening utan också övriga reservanters, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 44,

Herr talman! Jag vill ställa frågan när kammarens ledamöter anser att det finns anledning att göra lagändringar. Jag menar att vi bör ändra lagbestämmelser och uttryck endast när detta är nödvändigt. Om detta inte är nödvändigt och inte tjänar något ändamål, tycker jag inte att det finns någon anledning att ändra gamla och invanda be Srepp. Det finns inte något bärande skäl i motiveringen för en ändring av kommunallagen för Stockholm i det avseende som nu är aktuellt. Det finns en särskild kommunallag för Stockholm. Förslaget har till och med det lilla skön hetsfelet att särskild tid satts för nämndernas och styrelsernas mandat. Enligt förslaget gäller ett år för Stockholm och tre år för övriga delar av landet. Men det har inte påvisats att det på något sätt skulle vålla missförstånd om vi i lagen för Stockholm — så länge vi nu har denna kvar — använder uttrycken stadsfullmäktige och stadskollegium. Det är inte tu tal om annat än att herr Johansson i Trollhättan är skicklig då det gäller att försvara utskottsmajoritetens uppfattning. Men när han försöker göra reservanterna inkonsekventa i deras ställningstagande, går han ändå för långt. Reservanterna har precis samma förhoppningar som majoriteten, att vid voteringen vinna både när det gäller konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 och samma utskotts utlåtande nr 45. Då uppstår alls inte den situation som herr Johansson i Trollhättan sökt göra gällande, nämligen att vi skulle kunna få olika begrepp beträffande Stockholm och de övriga städerna. Då ger vi såväl Stockholm, Göteborg och Malmö som de övriga städerna den frihet de önskar; om de vill behålla begreppet stadsfullmäktige skall de också få göra detta. På denna punkten går det inte att föra ett sådant här advokatoriskt resonemang. Jag skall sedan inte ge mig in på någon terminologisk eller språklig debatt beträffande genitivformer och annat. Jag vill på denna punkt bara hänvisa till det sunda bondförståndet.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att vi som regel anför två skäl för våra ståndpunkter när det gäller kommunbeteckningen: den kommunala självbestämmanderätten och traditionen. Och när det gäller den kommunala självbestämmanderätten framhåller herr Johansson att lagen väl aldrig har begränsat denna. Nej, det kan vara sant — men nu träder vi den likväl för när, då vi går emot bl.a. de tre största städernas vilja att behålla stadsbegreppet som officiell benämning. Vi skall akta oss för en sådan lagstiftning som söker begränsa denna kommunala självbestämmanderätt. Och traditionen åter har sin betydelse — herr Adamsson var inne på detta — på det sättet, att det alltid ligger en praktisk anordning i en väl utarbetad tradition. Eftersom det inte finns några vettiga motiv för en förändring av traditionen har man inte heller anledning att vidtaga en förändring. de herr Johansson mot. Men detta är ett skeende som är på gång — det är ovedersägligt. Det finns redan kommuner som verkligen har en befolkningstäthet som kommer att skilja dem från alla andra kommuner. Därför kan det i själva beteckningen också ligga en lämplig differentiering. "Det var synd att herr Johansson inte alls gick in på det kommersiella missbruk av stadsbegreppet som kan komma att ske. Städerna själva kan inte använda begreppet stad som officiell beteckning, men affärsföretag kan benytta sig av beteckningen och därmed få en goodwill som de inte är berättigade till.
Herr talman! Det är klart, herr Adamsson, att även de som företräder landskommuner och köpingar skulle kunna gråta en skvätt för att dessa båda begrepp försvinner som officiell benämning. Men något skall man ju offra i solidaritetens intresse, tycker jag. Herr Johansson i Trollhättan talade om de obligatoriska suppleanterna. Jag måste säga att han inte hittade så värst starka skäl för att gå emot förslaget om obligatoriska suppleanter när han sade att förhållandena kan skifta mellan olika kommuner. Jag undrar om det är så. Jag tror inte man kan påstå att det finns ett mindre behov av suppleanter i t.ex. kommunalnämnder och skolstyrelser i vissa kommuner än i andra. Förhållandena är väl likartade när det gäller fullmäktige som ju spelar en ändå viktigare roll, då de är det beslutande organet. Jag har också hävdat att väljaren egentligen har rätt att kräva suppleanter.

Herr talman! Jag är ledsen att ännu en gång få beteckna herr Johanssons i Trollhättan anförande som advokatyr. Det förhåller sig ändå på det sättet, herr Johansson, att Stockholms stad har skrivit till konstitutionsutskottet och hemställt om att ej behöva göra dessa ändringar, utan att Stockholms stad skulle kunna få möjlighet att ha kvar beteckningarna stadsfullmäktige och stadskollegium. Då är det väl ändå att vända upp och ned på saken att säga att riksdagen sitter här och beslutar om vad Stockholms kommunala myndigheter skall heta. Stockholms stad har själv önskat att få lov att behålla dessa beteckningar. Jag skall inte gå närmare in på detta, herr talman. Anledningen till att jag nu begärt ordet är närmast att jag vill yrka bifall till den reservation som finns fogad

Herr talman! Frågan om att införa ett system med suppleanter i fullmäktigförsamlingarna väcktes för många decennier sedan, och den har då och då aktualiserats genom inlägg i samhällsdebatten och genom motioner i riksdagen. Det kan väl i dag finnas anledning att konstatera, att det har tagit synnerligen lång tid innan vi har kommit dithän att vi äntligen får fatta beslut om att införa suppleanter för fullmäktige. Det intressanta är att suppleantprincipen sedan länge har tillämpats i praktiken; jag tänker bl.a. på landstinget, på styrelser och nämnder i primärkommunen och på utskottsväsendet i riksdagen. När det gällt fullmäktige i kommunen eller riksdagens kamrar har emellertid än det ena, än det andra argumentet årtionde efter årtionde anförts emot en sådan ordning. Vad beror det på?

| Ett annat argument är att suppleantprincipen skulle minska ansvarskänslan hos de ordinarie ledamöterna, medan enligt ett tredje argument fullmäktiges status skulle minskas när viktiga ärenden avgörs i en församling där flera suppleanter deltar. Jag undrar om det verkligen är dessa argument som varit de bärande. Man kan inte befria sig från misstanken att de verkliga skälen under de gångna åren möjligen stått att finna i ängslan hos politikerna för att, som man brukar säga, såga av den gren som de själva sitter på. även om denna ängslan är synnerligen mänsklig och förståelig är det beklagligt att den i många år har fått påverka ställningstagandet beträffande suppleanter i fullmäktige och i riksdagens kamrar. Jag hälsar därför med största tillfredsställelse att jag i dag får vara med om att suppleantprincipen införes. Jag är övertygad om att frågan så småningom kommer att lösas även för den nya enkammarriksdagen. Jag nämnde att vi i dag står eniga kring suppleantprincipen. Det uttrycket kanske inte är helt riktigt, eftersom regeringen sviktar litet i den politiska viljan. Den vågar inte ta steget fullt ut; det skall sålunda enligt regeringen stå kommunerna fritt att införa principen om suppleanter. Då undrar man vad detta är för slags ängslan. Herr Johansson i Trollhättan har försökt att förklara den. Han säger att han inte känner någon iver för att införa suppleantprincipen obligatoriskt. Han talar om att psykologiska skäl kan tala emot detta när det gäller de grupper av kommuner som eventuellt skall sammanläggas. Det är en mycket märklig argumentering och jag kan inte alls förstå tyngden i den. Om man genomför principen för samtliga kommuner blir den aldrig aktuell. Samtidigt inser han att det verkligen finns skäl för ett obligatorium. I en replik säger herr Johansson i Trollhättan att skillnaden mellan herr Larssons i Luttra inställning och hans egen är mycket liten, och den blir allt mindre och mindre.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 Härvidlag är utskottet helt enigt. Vi anser att de reg ler som i detta avsende gäller för landstingen också skall gälla för fullmäktige. Den suppleant som inträder under sammanträdets gång skall tjänstgöra under hela återstoden av sammanträdet. Suppleanterna skall således inte kunna springa ut och in under sammanträdets gång. Det finns avsevärt mer att säga i denna fråga, men jag begränsar mig till att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utlåtandet nr 44 och till utskottets hemställan beträffande punkterna 3 och 4.

Herr talman! Årsskiftet 1970—1971 är som alla vet en betydelsefull tidpunkt i svenskt parlamentariskt liv. Det är då den nya partiella författningsreformen träder i praktisk tillämpning. Jag skall självfallet inte vid detta tillfälle diskutera innehållet i reformen. Låt mig endast beröra ett inslag i debatten om reformen, nämligen det s.k. kommunala sambandet. Vi har från centern rest invändningar mot att kungsvägen i ett självklart samband skulle gå över gemensam valdag. Vi har redovisat andra vägar Men grundlagsreformen är fastlagd och nu skall vi ge den innehåll. I detta läge är det synnerligen beklagligt att vi inte har fått möjlighet att med verkan redan vid 1970 års val i princip tillämpa lika valsätt i landstingsoch kommunalvalen som det som kommer att gälla vid riksdagsvalet. Kommunalvalskommittén, som har att utreda dessa frågor, borde ha börjat sitt arbete i så god tid att de hunnit avlämna sitt betänkande. Grundläggande för ett valsätt måste vara att alla röster så långt möjligt får lika värde. Detta uppfylls också i princip i det nya valsättet för riksdagsvalet. De spärregler som delvis korrigerar denna princip är tillkomna för att hindra partisplittring och att därmed självfallet verka så att demokratins organisationsformer inte försvagas. När det gäller landstingskommunal och i synnerhet primärkommunal verksamhet är dessa synpunkter om partisplittring inte lika tunga. Tvärtom torde det vara önskvärt att ge även mindre grupper utrymme för aktiviteter i kommunerna. En väsentlig fråga när det gäller valsättet på länsoch kommunnivå är valkretsindelningen. Små valkretsar och kanske också olika storlek av valkretsar kan ganska betydligt påverka mandatutfallet för partierna. Man måste således se valkretsindelningen i samband med spärreglerna i riksvalet. Man bör då hålla i minnet att riksvalet kommer att ske på ett sådant sätt att hela landet utgör en valkrets genom det tilläggsmandatförfarande som ingår i systemet. När vi nu inte får tillfälle att vid kommunalvalen år 1970 tillämpa ett nytt valsätt, har vi inom centern ändå velat föreslå vägar för att korrigera nuvarande valsätt i den riktning jag tidigare antytt. Det gör vi genom att följa utskottets förslag om att valkretsindelning i regel icke skall ske vid ett invånarantal under 40 000, medan det vid ett invånarantal över 40 000 skall föreligga frihet för kommunerna att välja om de önskar en valkretsindelning. Jag tycker att det är väsentligt att göra åtminstone denna korrigering, och jag uttalar förhoppningen att kammaren skall följa utskottets förslag i det avseendet. När herr Johansson i Trollhättan säger att förslaget om komplettering av valkretsindelningsreglerna med obligatoriskt indelningstvång vid 50 mandat inte innebär någon större ändring, är han väl något blygsam. Detta innebär en skärpning av nu gällande regler, och det kan vi inte anse vara riktigt i nuvarande läge. Låt mig beträffande övergångsbestämmelserna bara säga att det är otillfredsställande att valkretsindelningen enligt propositionens förslag skall kunna fast ställas så sent som före utgången av juni månad. Jag vill påminna om att vi för två år sedan hade en liknande diskussion beträffande framflyttning av valkretsindelningsfastställelsetiden för landstingsvalen. Jag vill nu liksom då säga att det ur partisynpunkt är alldeles för kort tid att hinna ordna de valorganisatoriska frågorna från den senaste tidpunkt som i propositionen föreslås skall kunna tillämpas. Jag vill understryka att utskottet delar den uppfattningen och i sin skrivning mycket klart säger att valkretsfastställelseärenden bör avgöras i så god tid som möjligt för att således ge bättre utrymme för partierna att kunna lägga upp sin valverksamhet. Låt mig till sist säga beträffande införandet av suppleantinstitutionen i fullmäktige att det är en angelägen reform, detta inte minst nu när kommunindelningsreformen är under genomförande. Vi får större avstånd såsom tidigare redovisats. Genom införandet av suppleantinstitutionen behålles flera aktiva ute i det kommunala arbetet. Vi har också fått en allt rörligare arbetsmarknad och även detta betyder att vi bör få en suppleantinstitution så att kommunernas beslut inte fattas av alltför få i de församlingar som skall besluta i ärendena. Jag vill därvid understryka vad herr Larsson i Luttra sade beträffande en obligatorisk institution och vill även i det avseendet hoppas att vi skall kunna få en organisation som är lika i samtliga kommuner i hela landet. Herr talman! Med det sagda ber jag få yrka bifall till reservationen 2 och utlåtandet nr 44 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att beröra bara en punkt i detta utskottsutlåtande, nämligen frågan om en enhetlig kommunbeteckning. Trots att jag representerar en stadskommun med drätselkammare och stadsfullmäktige har jag ändå inte kunnat följa reservanternas resonemang på denna punkt, när de menar att kommunerna i fortsättningen skall ha frihet att välja om de vill behålla nuvarande benämningar på de representativa och styrande organen. Jag har i stället anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag, som följer propositionen på denna punkt och som i korthet innebär att man vill genomföra en enhetlig kommuntyp. Jag tror inte att det efter denna debatt är nödvändigt att utförligare förklara vad de olika begreppen betyder. Jag har biträtt utskottets mening därför att jag tycker att reformen är konsekvent och går helt i linje med den kommunreform som vi har beslutat om och som vi håller på att genomföra. Kommunreformen innebär nämligen att man i många fall lägger samman en stadskommun med ett antal landskommuner, många kanske av glesbygdskaraktär. I andra fall lägger man samman ett antal landskommuner, som innesluter tätorter vilka i och för sig skulle förtjäna beteckningen stad enligt nuvarande begrepp. I samtliga dessa exempel får man helt naturligt en helt annan struktur på de nya kommunenheterna, där beteckningen stad inte täcker vad vi i dagligt språkbruk menar med det ordet. Jag vet inte om denna reform möjligen i första hand är en huvudvärk för de stora städerna. Jag vet heller inte om det måhända är på det sättet att orden stadsfullmäktige och stadsfullmäktiges ordförande på något sätt har en bättre klang än kommunfullmäktige :och kommunalfullmäktiges ordförande. Men det får i så fall inte hindra denna reform. Reservanterna motiverar sitt förslag med att reformen bryter mot gammal hävd och gammal tradition. Ja,, men det gör vi ju ofta i detta hus när vi stiftar nya lagar och genomför nya reformer. 'Såsom ett exempel på detta skulle jag vilja påstå, att hela kommunreformen bryter mot gamla invanda traditioner, men trots detta har vi ansett den så värdefull att vi vill genomföra den och håller på därmed. Mot den bakgrunden har utskottsmajoriteten resonerat sig fram till ett förslag som överensstämmer med propositionen 63 och som vi tycker ligger i linje med hela detta reformverk. Jag vill, herr talman, yrka bifall till konstitutionsutskotteis hemställan under punkten 1 i utlåtandet nr 44.

Herr talman! Vid den här sena tidpunkten hade jag inte tänkt delta i debatten. Frågan om suppleantskapet har emellertid tagits upp av flera talare, och olika motiv har framförts, vilket föranlett mig att deklarera mitt ställningstagande i frågan. Herr Larsson i Luttra ansåg att suppleantsystemet borde ha införts och gjorts obligatoriskt. Jag har alltid röstat för avslag på de motioner härom som vi tidigare haft att ta ställning till och som innehållit yrkanden om införande av ett suppleantsystem. I motsats till min partivän herr Hilding Johansson har jag haft en principiell motvilja mot ett system med suppleanter för personer som fått mandat och förtroende i allmänna val. Med tvekan har jag följt departementschefen och utskottet på den här punkten nu. Jag förstår att många kommuner kommer att använda denna institution. Jag har emellertid kunnat biträda förslaget just därför att det blir ett fakultativt suppleantsystem och därför att 14 a 8 reglerar möjligheten att inkalla suppleanter. Med tanke på de många frågor i vilka fullmäktige har att besluta är det angeläget att ledamöterna kontinuerligt kan följa ärendenas gång, och det är ju inte alltid möjligt för suppleanter. Departementschefen har visserligen i propositionen förutsatt att suppleanterna skall närvara och alltså på visst sätt följa ärendena, men i de stora kommuner som vi nu i många fall får kan man inte begära att de enskilda suppleanterna, hur stort intresse de än har, skall följa behandlingen av alla ärenden, eftersom det också kan bli en ekonomisk fråga. Vi kan nämligen inte förutsätta att alla kommuner beslutar om ersättning även för icke tjänstgörande suppleanter. — Det är en sida av saken. Herr Larsson i Luttra sade i en replik senare, att fullmäktige är ett viktigare organ än kommunens nämnder och styrelser och menade att det därför borde finnas suppleanter. Jag instämmer i att fullmäktige är ett mycket viktigt organ, viktigare än många nämnder och styrelser, men i motsats till herr Larsson i Luttra anser jag det inte vara ett skäl för att ha suppleanter utan som ett skäl till att de valda ledamöterna skall fullfölja sina mandat genom att i största utsträckning delta i sammanträdena. Detta blir också min förklaring till herr Wennerfors. Han menade att motivet mot suppleantsystem skulle vara att man är rädd för att såga av den gren man sitter på. Det har alltså inte varit min uppfattning, utan det som jag här har försökt förklara är min argumentation mot herr Wennerfors på den punkten. Min bestämda uppfattning är att suppleantskapet, där det införs, bör utnyttjas mycket sällan och restriktivt. I förhoppningen att så skall bli fallet har jag anslutit mig till förslaget, och jag instämmer i de yrkanden som här har framställts av herr Johansson i Trollhättan.

Herr talman! Jag skall först be att få instämma med herr Boo när han säger att det är beklagligt att kommunalvalskommittén inte är färdig med sitt arbete och att vi därför inte har kunnat beakta de synpunkter på principerna för indelningen i valkretsar som man hoppas att den kommittén skall framföra. Nuvarande regel innebär att kommun med mer än 40 000 invånare skall indelas i valkretsar, och tillägget i förslaget går ut på att valkretsindelning skall göras också när kommunen skall välja mer än 51 ledamöter. Det enda villkoret är att varje valkrets skall omfatta minst 10 mandat. Detta är alla regler som gäller för en kommuns indelning i valkretsar. En stad som har 450 000 invånare och 81 fullmäktige kan alltså välja en indelning i mellan två och åtta kretsar. Det är kommunalmännen själva som bestämmer, hur många kretsar det skall vara. Det kan bli en stor skillnad i partifördelningen i fullmäktige beroende på om kommunen beslutar om två kretsar eller om åtta. Eftersom kommunalvalskommittén inte är färdig med sitt arbete och propositionen således inte har kunnat beakta dess förslag, har jag väckt en motion om att denna sak skulle regleras fastare. Motionen gick ut på att man maximalt skulle få välja 15 mandat per krets. Därigenom skulle. det kommunala spelrummet väsentligt reduceras. Jag är inte någon vän av att minska den kommunala självstyrelsen, men när det gäller att bestämma hur partierna skall bli representerade i respektive fullmäktigeförsamlingar tycker jag att det principiellt är fel att kommunalmännen skall få träffa dessa avgöranden. Det är därför enligt min mening beklagligt att det inte är fastare regler i lagen på den här punkten. Eftersom det är ett enigt utskott som hänvisar till kommunalvalskommittén har jag rönt samma öde som många motionärer: man hänvisar till sittande utredning. Låt mig endast få uttrycka den förhoppningen att kommunalvalskommittén kommer att vara färdig i så god tid att vi får en bättre tingens ordning åtminstone vid 1973 års val. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr andre vice talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.